Herr talman! När det statliga partistödet tillkom 1965 var vi inom dåvarande högerpartiet motståndare till att detta stöd av statliga medel skulle utgå. Vårt parti har också vid riksdagarna fram till i år yrkat avslag på detta statliga stöd till partiernas verksamhet. Vi känner alltjämt betänkligheter mot att övergå från en på frivilliga och enskilda bidrag och medlemsavgifter uppbyggd finansiering av de politiska partierna till ett system med bidrag från stat och kommun, inte minst om även ett kommunalt partistöd skall införas. Det vore enligt min mening lyckligast om partierna alltjämt levde sitt fria liv utan skattepengar. Vi har haft principiella betänkligheter, och de har inte minskat med åren. Men nu är partistödet ett faktum, och vi har för vår del i år inte någon avslagsmotion. Det har utvecklats som vi befarade 1965, så att det i och med tillkomsten av partistödet har blivit svårare att under de former som använts tidigare finansiera partiernas verksamhet. Moderata samlingspartiet har inte — det bör uppmärksammas — föreslagit något höjt partistöd, däremot har vi föreslagit en översyn av bestämmelserna och grunderna enligt vilka stödet utgår. Även om vi nu betraktar partistödet som ett politiskt faktum kan vi inte acceptera den godtyckliga konstruktion som stödet har fått. Vad som starkt talar för en översyn av bestämmelserna är det förhållandet att när partistödet tillkom 1965 skedde detta utan någon utredning. Det har varit en utredning om presstöd, men sedan denna utredning blivit mycket starkt kritiserad av remissinstanserna ändrade man hastigt presstödsförslaget till ett partistöd, godtyckligt tillyxat i kanslihuset. Detta förhållande blev också 1965 starkt kritiserat av de tre oppositionspartierna. Dessa partier förde fram den bestämda uppfatiningen att förslaget borde ha blivit föremål för en parlamentarisk utredning. Det finns mycket som talar för att om partistöd skall utgå så skall det utgå efter andra grunder än de nuvarande. Stödet borde vara uppdelat i ett fast grundbidrag och sedan ett mindre bidrag per riksdagsman. Det kan knappast vara en god demokratisk ordning att partistödet skall vara utformat på ett sådant sätt, att det ovillkorligen gynnar det största partiet. Samtliga partier har fasta kostnader, som inte kan sägas vara förorsakade av antalet mandat i riksdagen. Om man ser på de förskjutningar som skedde vid det senaste valet, vilket var det första riksdagsmannavalet efter stödets tillkomst, finner man att socialdemokra tiska partiet i ytterligare belöning av skattebetalarna får 720 000 kronor. Att stödet utformas på detta sätt är majoritetspartiet intresserat av, men det är en betänklig utformning ur olika synpunkter. Det är inte enbart statsrådens många framträdanden i radio och TV som har sin stora betydelse i den politiska propagandan utan även det arbete som utföres ute i landet. Nu har den del av moderata samlingspartiets partimotion som behandlas i detta utskottsutlåtande varit remitterad till partierna för yttrande — en rätt ovanlig anordning. Socialdemokratiska partiet gör då ett uttalande, som man kan ifrågasätta om det inte medvetet är felaktigt. Det är ett uttalande om att partistödet, i dess nuvarande utformning, förhåller sig neutralt till partistrukturen; stödet stimulerar varken till partisplittring eller till partikoncentration. Partistödet kan emellertid inte vara neutralt till partistrukturen. Visst är det riktigt att stödet inte stimulerar till partisplittring, men självfallet stimulerar det till partikoncentration. Riksdagen uttalade 1965 att när erfarenheter vunnits om stödets praktiska tillämpning borde systemets detaljutformning bli föremål för översyn samt att vad som då beslutades inte skulle vara en för framtiden orubblig ordning. Tyvärr gjorde konstitutionsutskoitets ordförande helt nyligen i en intervju i radio ett uttalande, som jag tolkade så att det var ytterst ovisst om man någonsin skulle göra en översyn av dessa bestämmelser. Samma uppfattning har vi fått vid utskottsbehandlingen.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

»Partier är fria staters liv.» Det är ett berömt yttrande från frihetstiden, speglande den politiska uppfattningen som tog sig uttryck i ett slags parlamentarism redan under 1700-talet. »Den svenska demokratin är en folkstyrelse genom partier.» Det är ett annat yttrande, inte lika berömt och inte lika ofta citerat, men en god beskrivning av vårt politiska system i dagens Sverige. Det utgör inledningsorden i departementschefens yttrande i proposition nr 174 till 1965 års riksdag. Det är genom partier som väljarna påverkar politikens utformning, och det är genom partier som folkets representanter i riksdag och kommunala församlingar utses. Om partiernas betydelse i ett demokratiskt styrt samhälle heter det vidare: »För att väljarna skall kunna utöva ett verkligt inflytande på politiken fordras inte endast en i princip oinskränkt yttrandeoch tryckfrihet samt rätt att bilda politiska partier och andra organisationer av ideell och intressebetonad karaktär. Det krävs också att dessa frioch rättigheter kan utnyttjas på ett sådant sätt att väljarna får tillfälle att värdera politiska händelser och beslut och kan väga olika åsikter och politiska program mot varandra. En så rikt differentierad opinionsbildning, som är nödvändig för att demokratin skall fungera tillfredsställande, kan inte åstadkommas utan politiska partier som har god kontakt med sina medlemmar och allmänheten.» Om dessa grundläggande förutsätt ningar för en vital och funktionsduglig demokrati rådde inga delade meningar. Däremot fanns olika uppfattningar om det lämpliga i att anslå statliga medel till politisk partiverksamhet. Sedan partierna efter partistödets införande — naturligt nog — anpassat sig till den nya situationen och sedan erfarenheterna visat sig vara i stort sett goda, torde uppfattningen att staten skall täcka en väsentlig del av utgifterna ha stöd i en bred opinion. Partistödet tillkom utan att någon utredning genomfördes. Framställda krav på utredning avvisades. I riksdagens beslut hänvisades till en översyn av fördelningsreglerna sedan, som det hette, »nödvändig erfarenhet» vunnits. Situationen har under de år som gått sedan beslutet fattades förändrats i ett par väsentliga hänseenden. Författningsreformen har genom det nya valsystemet och den nya enkammarriksdagen skapat ett nyit läge. Det förhållandet att kommunerna sannolikt kommer att få möjlighet att ge bidrag till politiska partier utgör också ett motiv att företa en översyn av reglerna för samhällets stöd till de politiska partierna. Situationen har också förändrats i ytterligare ett avseende. Det framhölls i propositionen att man ville undvika att bidragssystemet skulle inbjuda till partisplittring. Sedan starka garantier mot sådana tendenser byggts in i det nya valsystemet har skälet för en strikt proportionalitet i fråga om det statliga stödets storlek förlorat mycket av sitt berättigande. Frågan om ett fast grundbelopp och ett därpå liggande belopp proportionellt mot partiets storlek bör kunna diskuteras. Konstitutionsutskottet har i sitt utlåtande framhållit, att själva grunderna för det statliga stödets konstruktion enligt 1965 års beslut inte kan frångås. Denna uppfattning förefaller mig i alltför hög grad vara präglad av en statisk syn. Den torde heller inte ha det stöd i riksdagens ställningstagande 1965 som man vill göra gällande.

Statsminister Erlander förklarade i andra kammaren apropå kraven på en utredning redan innan riksdagen fattade beslut i frågan, att det man nu gjorde inte var någonting evigt och att man mycket väl kunde göra om det. Men låt oss först, sade han, se på resultatet och undersöka, om det beträffande detaljerna finns ting som man behöver justera. Enligt en betydande opinion finns det nu behov av en sådan översyn, men intresset tycks ha svalnat hos de makthavande. Eller menade man kanske inte allvar 1965?

Att nu vägra den översyn som förespeglades vid partistödets införande ter sig nära nog som ett löftesbrott. Då de här anförda skälen för en översyn av gällande regler för det statliga partistödet otvivelaktigt är tungt vägande och då intet hinder i 1965 års beslut föreligger utan tvärtom en översyn ställdes i utsikt ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som fogats till konstitutionsutskottets utlåtande nr 23. Frågan om det statliga partistödet har också behandlats av statsutskottet. I ett par enskilda motioner har förslag framförts om en höjning av det statliga bi draget. Avsikten har varit att riksdagen därigenom skulle ge kompensation för de kostnadsstegringar som skett sedan stödet infördes och dessutom ge partierna reellt ökade möjligheter att bedriva den politiska verksamhet, vars betydelse ingen ansvarig politiker ifrågasätter. Utskottet har avvisat motionskravet, då detta, som det heter, inte synts »erforderligt underbyggt». Det är visserligen riktigt, att något utredningsmaterial av statistisk art inte lämnats. Att det skett en inte oväsentlig kostnadsstegring sedan 1965 är dock så väl känt, att det inte lär behöva dokumenteras med siffermaterial. Låt mig bara peka på en utgiftspost som är av stor betydelse för de politiska partierna, nämligen portoavgifterna! Sedan 1965 har portot för vissa brev höjts med inte mindre än 100 procent. Enbart i år har portot för de vanligaste breven höjts från 45 till 55 öre — alltså med mer än 20 procent. För vissa paket har avgiften höjts med över 50 procent. Utskottets ställningstagande förefaller mig mot denna bakgrund rätt anmärkningsvärt. Det innebär ju, att man inte är villig att ge de politiska partierna samma ekonomiska resurser som de fick då stödet infördes. Kostnadsstegringarna har ju i realiteten lett till en faktisk minskning av de varor och tjänster som man kan skaffa sig för de anslagna medlen. Det finns emellertid starka skäl till att inte bara justera beloppen för att kompensera för kostnadsstegringar utan också att ge en reell höjning. Erfarenheterna från de senaste åren har visat, att en modern valrörelse är mycket kostnadssträvande, och all sannolikhet talar för att det nya valsystemet kommer att leda till än mer kostnadskrävande valarbete. Redan nästa år får vi ju ett val till både riksdag, landsting och kommunala församlingar samtidigt. Ytterligare en sak som utgör ett starkt skäl för en höjning är att antalet mandat i den nya enkammarriksdagen blir lägre än det sammanlagda antalet i den nuvarande riksdagen. Det kommer alltså att leda till även en nominell minskning, om inte anslaget per mandat höjs. Gentemot detta argument kan givetvis invändas, att det finns möjligheter att genomföra en höjning vid nästa riksdag. Med tanke på att valrörelserna kräver lång förberedelsetid skulle det emellertid ha varit värdefullt, om man inom partiledningarna kunnat Ööverblicka den ekonomiska situationen litet längre tid i förväg. Slutligen finns ytteligare ett skäl för en höjning. Man har från alla håll deklarerat, att det skulle vara av stort värde, om de politiska partierna bleve mindre beroende av bidrag från utomstående. Menar man allvar med det talet, bör man också ta konsekvenserna när det gäller att ta ställning till frågan om statliga medel. Eller för att citera justitieminister Kling från debatten i denna kammare 1965: » Vad saken gäller är — — — ingenting mindre än ekonomiska stödåtgärder för att trygga fortbeståndet av en effektiv demokrati.» Då ingen reservation föreligger, skall jag, herr talman, avstå från att framställa något yrkande. Jag tar för givet att frågan om statligt stöd till partierna tas under omprövning till nästa års riksdag.

Herr talman! Sedan 1965 har det skett en mycket väsentlig förändring i denna fråga. Två talare har nu varit uppe i detta ärende före mig och talat nära nog varmt för partistödet och ansett att stödet är oumbärligt. Det är att märka att 1965 förekom en mycket hård debatt beträffande partistödet med just företrädare för de två partier som dessa talare representerar. Då ville man inte vara med om att införa stödet. Beträffande mitt uttalande 1965, att partistödet borde kunna införas 1966, vill jag säga att folkpartiet ville ha ytterli gare utredning i ärendet och på detta sätt skjuta frågan framför sig enligt vad som yrkades i de då avgivna reservationerna. Förändringen innebär naturligtvis att vi i dag på ett helt annat sätt och från andra utgångspunkter kan diskutera frågan om partistöd och att vi slipper den irritation som faktiskt förelåg 1965. Vi kan diskutera den från andra utgångspunkter, och då blir frågan om tiden är inne att ändra på konstruktionen och om man över huvud taget skall ändra den när det gäller partistödet efter vad som här har sagts. Om man skulle införa ett gemensamt grundbidrag så att varje parti får lika mycket, stimulerar det till partisplittring. Jag förstår inte herr Sveningsson. Han har ingen rädsla för det och varnar närmast för att man skulle få en partikoncentration. Är det på det sättet att man vill försöka bygga upp ett partistöd som skall verka hindrande när det gäller partikoncentration och uppmuntrande för att åstadkomma partisplittring i den svenska riksdagen? Om vi ser på vad som åstadkommits när det gäller mellanpartier, mittenpartier, medborgerlig samling osv. anser jag att dessa strävanden måste vara felaktigt inriktade med hänsyn till de önskemål som har uttalats om en samling på den borgerliga kanten. Det kan finnas skäl som talar för att vi inte nu, efter erfarenheterna från år 1966 och år 1968, skall göra en översyn. Det är en kort tid, och erfarenheten har i varje fall blivit att man accepterar partistödet. Det är alltså en mycket god erfarenhet som har utvunnits under de här två åren. Men innan man börjar ändra det hela tror jag att man måste försöka skaffa sig ännu mer erfarenhet. Enkammarriksdagen kommer ju också att föra med sig att det blir längre mellan valen. Vi har tidigare haft val vartannat år, och de gemensamma valen blir i fortsättningen vart tredje år. Detta kan medföra kostnadsminskningar i förhållande till vad som tidigare varit fallet. Dessutom räknar vi med att partistöd skall utgå inte bara via riksdagen utan också via de kommunala församlingarna. Det kommer säkerligen att hända något på detta område, och frågan är om man inte skall avvakta tills man kan se helheten. I varje fall har vi i utskottsmajoriteten resonerat på det viset att tidpunkten nu inte är den rätta.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

Herr talman! Konstitutionsutskottets ärade ordförande har här försökt göra gällande att vad jag egentligen vill med mina uttalanden är att åstadkomma partisplittring och inte mycket annat. Jag är inte särskilt rädd för att några nya partier kan uppträda och bli av betydelse även om partistödet inte så starkt skulle vara knutet till att gynna det största partiet. Vi fick också höra att vi har ändrat mening sedan år 1965. Då var vi inom mitt parti och även inom stora delar av folkpartiet emot partistödet. Men då kunde väl herr ordföranden också ha talat om att litet längre tillbaka i tiden, ungefär vid 1960-talets början, var även det socialdemokratiska partiet motståndare till ett allmänt partistöd av skattemedel. Jag tror faktiskt att det så sent som för tio år sedan inte ens var tillåtet här i landet att anordna lotterier där nettobehållningen gick till politisk verksamhet inom ett parti. Jag är inte riktigt säker på årtalet, men jag vet bestämt att sådana lotterier inte var tillåtna för omkring tio år sedan. Jag vill också passa på att säga att vi inte bör glömma bort att det inte var högerpartiet som framlade förslaget om ett allmänt partistöd. Förslaget framfördes av det socialdemokratiska partiet och accepterades av ännu ett parti meddetsamma. Nu är stödet, som vi har sagt, ett politiskt faktum, och följden har blivit den som vi förutsåg, nämligen att det skulle bli svårare att finansiera den politiska verksamheten på det sätt som var det vanliga före stödets tillkomst. Jag tror också att jag kan lova att konstitutionsutskottet inte får uppleva att moderata samlingspartiet kommer med förslag till ökning av partistödet.

Herr talman! Konstitutionsutskottets ordförande anser att en konstruktion med ett gemensamt grundbidrag skulle inbjuda till partisplittring. Jag framhöll nyss att situationen har förändrats i det avseendet sedan beslutet fattades 1965. Med de spärregler som införts i den nya författningen finns inte några sådana risker att tala om. Jag tycker att man bör se detta med ett lika stort grundbidrag som en rättvisefråga. Det är alldeles uppenbart att många kostnader är lika stora för alla partier, vilket också herr Sveningsson sade i sitt första anförande. Om ett parti, som har fem procent av rösterna, vill distribuera valmaterial, kan det inte begränsa sig till att sända detta till fem procent av hushållen, utan materialet måste spridas till alla. Herr Petterssons inställning präglas, tycker jag, litet väl mycket av passivitet. Han sade att vi bör avvakta tills vi får se helheten. Jag anser att det vore lämpligt att riksdagen tar initiativ och själv medverkar till att skapa den helhet som vi tycker är lämplig. Jag vill återigen påpeka att det 1965 faktiskt antyddes eller till och med ställdes i utsikt att en översyn av reglerna skulle företas. Jag upprepar vad herr Pettersson själv sade den gången att vad vi nu gör är att vi inför detta stöd, »så att det kan användas under år 1966, då vi har kommunalval, samt att den över syn som man önskat kan ske sedan stödet väl införts och att de synpunkter som nu har framförts i motioner och i reservationer då kan komma att beaktas». Det talas inte om någon längre tidsperiod.

Herr talman! När vi i dag går att fatta beslut om vidareutbildning och fördelning av läkare kan det vara av värde att konstatera att uppläggningen av utbildningen i stort inte givit anledning till egentliga invändningar. Man kan säga att utbildningen bygger på principer som vi redan har. Det är dock en viktig ändring som skall införas. Den del av den praktiska utbildningen som hittills genomgåtts i form av assistenttjänstgöring före den egentliga läkarexamen skall i fortsättningen göras efter denna examen. Dessa tjänstgöringar skall i framtiden omfatta sammanlagt sex månader i medicin, sex månader i kirurgi — varav en å två månader bör fullgöras vid intesivvårdsavdelning — sex månader i öppen vård samt tre månader vid psykiatrisk eller barnoch ungdomspsykiatrisk klinik. Det är sammanlagt 21 månader. De blivande läkarna skall i denna tjänstgöring fungera som läkare med läkares uppgifter och läkares ansvar. De båda ämbetsverk som berett ärendet understryker angelägenheten från utbildningssynpunkt av att allmäntjänstgöring kan fullgöras under handledning av överordnad läkare samt att läkarna under denna utbildningstjänstgöring får tillfälle att deltaga i konferenser och demonstrationsronder. Ämbetsverken är emellertid medvetna om att det kan föreligga svårigheter, i varje fall inledningsvis, att anordna från utbildningssynpunkt fullt tillfredsställande tjänstgöringsplatser i öppen vård. Det torde sålunda inte vara möjligt att redan från början fordra att arbetet i den öppna vården skall ske under övervakning, anför ämbetsverken. Det är just när det gäller anordnandet av sådana tjänstgöringar som kontroversiella synpunkter har kommit fram. Dessa synpunkter, som har sin grund i de reella faktorer som ligger bakom det anförda yttrandet, kan sägas beröra dels utbildningen, dels patientvården. Mot den ämnesinriktning som givits dessa tjänstgöringar har man däremot inte opponerat sig. Man respekterar syftet med dem, nämligen att åstadkomma en viss styrning i riktning mot områden som är dåligt försedda med läkare. Det är framför allt inom psykiatrin och inom den öppna vården som läkarbristen i våra dagar gör sig märkbar. Den nu beskrivna tjänstgöringen kommer att tillföra den öppna vården en arbetskraft som motsvarar 450 tjänster — naturligtvis i och för sig ett bra tillskott — och den psykiatriska vården en arbetskraft motsvarande 225 tjänster. Alla de ungefär 900 läkare som varje år kommer att passera utbildningen skall ju vara skyldiga att tjänstgöra sex respektive tre månader inom dessa båda specialiteter. Den inriktningen av vidareutbildningen bör sålunda bidra till att minska läkarbristen inom dessa båda områden. Men det är fråga om korta — i ämnet psykiatri extremt korta — förordnanden för läkare som tidigare har mycket kort praktisk erfarenhet inom sjukvård över huvud taget och alls ingen inom de båda områden det här gäller. På tre månader hinner man knappt mer än komma in i de metoder som används i psykiatrin. I öppen vård hinner man på sex månader så långt att man får en viss rutin med vad man skulle kunna kalla normalfallen. Särskilt från Sveriges förenade studentkårer har framförts den synpunkten att allmäntjänstgöring inom psykiatri och öppen vård inte bör anordnas förrän tillfredsställande handledning kan tillförsäkras de tjänstgörande. Man kan inom Sveriges förenade studentkårer inte dela den uppfattning som framförts av de båda ämbetsverken och som departementschefen i propositionen har anslutit sig till, att den nuvarande läkarbristen inom dessa båda områden motiverar en allmäntjänstgöring redan innan en handledning kunnat ordnas. Man förstår studenternas representanter. De tycker inte att de kommer att få tillräcklig utbildning inom de båda verksamhetsområden det här gäller, en utbildning som de känner att de behöver. De vill ha tillgång till en äldre, erfaren kollega, som de kan fråga till råds i besvärliga situationer. De känner sig insufficienta inför de uppgifter som kommer att läggas på dem och de känner sitt ansvar inför de patienter de skall ta hand om. Vid flerläkarstationer kan det finnas möjlighet till en sådan handledning. I varje fall finns möjlighet att fråga. Men de flesta provinsialläkare är inte vid flerläkarstationer. En organisation med biträdande provinsialläkare skulle kunna ge möjlighet till sådan handledning, och det på arbetsplatsen. En sådan anordning kräver nya tjänster men skulle kanske dessutom kunna göra de ordinarie provinsialläkartjänsterna mera attraktiva. Den skulle kunna minska bundenheten, isoleringen och den långa arbetstiden för den äldre kamraten. Det är inte bara i fråga om dessa tjänstgöringar man upplever en viss oro. Det gör man också inom de båda andra områden där allmänutbildning inom vidareutbildningen skall äga rum. Man känner denna oro dels på grund av vissa formuleringar departementschefen gjort, dels — och i nästan ännu högre grad — på grund av de förklaringar socialstyrelsens chef lämnat när man från visst håll uttalat sin oro för framtiden. Herr talman, jag vill göra en liten utvikning för att redogöra för hur förhållandena ter sig nu. På medicinsk och kirurgisk klinik finns för närvarande överläkare och biträdande överläkare samt därjämte underläkare med treårsförordnanden och ettårsförordnanden — det sista för läkare som önskar s.k. randutbildning i medicin eller kirurgi. Vissa av underläkarna med treårsförordnande kan få sina förordnanden förlängda till sex år och eventuellt mera; i allmänhet gäller detta en vid varje klinik. Alla läkare med upp till treårsförordnanden fullgör, särskilt under sina senare år, högst kvalificerade uppgifter. De utför tekniskt krävande uppgifter, operationer och liknande. Jag har ju erfarenhet bara från kirurgisk klinik, men enligt vad jag hört sägas gäller detsamma också på medicinska kliniker. Sådana tekniskt krävande saker lär man sig inte utföra på ett halvår, än mindre på fyra månader. Man behöver några år för det. Överläkaren och de biträdande överläkarna hinner ingalunda ensamma utföra alla de krävande uppgifterna. De måste ha hjälp av sina underläkare. Det är därför nödvändigt, att läkare i de tjänsterna finns kvar även i fortsättningen. Även i den öppna mottagningen, framför allt i jourtjänsten på mottagningen för akuta fall — ofta mer eller mindre lömska bukfall eller olycksfall på den kirurgiska avdelningen, hjärtinfarkter och liknande fall av mer eller mindre grav natur på den medicinska avdelningen — måste det vara folk med en viss erfarenhet, vilka som ansvariga läkare skall sköta arbetet. En sådan erfarenhet har inte de som går in i denna tjänstgöring under vidareutbildningen. De hinner knappast få det under de fyra eller högst sex månader som de går på en kirurgisk eller medicinsk avdelning. När de på ett nöjaktigt sätt kommer in i arbetet, skall de ge sig i väg igen och ersättas med en ny som inte hunnit få någon erfarenhet ännu. Det gäller för dessa läkare att ta ställning till akuta problem, vars bedömande kräver både kunskaper och erfarenhet. Visst kan man säga att det på ett sjukhus alltid finns möjligheter att fråga till råds, men det gäller just att veta när man skall fråga till råds. Det är ingalunda säkert att en oerfaren vet detta. Därav har jag livlig erfarenhet som chef för en kirurgisk klinik. »Du får aldrig ovett om du frågar, men du kan få ovett om du inte frågar», så brukade jag formulera mitt råd. Men det var inte säkert att jag fick några frågor i alla fall. Om en sjuk person kommer till en kirurgisk specialavdelning bör han ha rätt att begära att den läkare som tar hand om honom och i första hand skall bedöma hans tillstånd skall ha åtminstone så mycket utbildning i kirurgi som en allmänpraktiserande läkare minst måste ha. De läkare som genomgår vidareutbildning har inte nått så långt, men de kommer att vara skyldiga att på eget ansvar delta i jourtjänsten på dessa avdelningar. I deras uppgifter måste ingå att ta emot de sjuka för deras första behandling. När jag tidigare studerat dessa frågor räknade jag med att de underläkare som nu finns skall kvarstanna och handleda sina yngre kolleger. Detta var ju avsikten att så skulle ske vid den nuvarande assistentutbildningen, men det har tyvärr i den nödsituation som rått de senaste åren inte kunnat genomföras. Assistenterna har till följd av bristen på färdigutbildade läkare fått vikariera på läkartjänster, och jag skulle kunna berätta en hel del om vilka risker detta förhållande inneburit. Nu är det — skulle man kunna säga — meningen att permanenta den rådande nödsituationen. Så tror i varje fall jag. När departementschefen skriver att man skall ha två olika slag av läkartjänster i sjukvården, nämligen dels fasta tjänster, dels tjänster för läkare under vidareutbildning, och att den sist nämnda kategorin inte skall utgöras av flera befattningshavare än som vid varje tidpunkt motsvarar det antal läkare som efterfrågar en sådan utbildning, så har jag inte reagerat mot detta. Statsrådets formuleringar är här enligt min uppfattning fullt riktiga. När han säger att tjänsterna bör vara fördelade på sjukvårdens olika sektorer så att detta motsvarar det sjukvårdsbehov som kan förutses är också detta i princip riktigt, även om man kanske vill ställa sig litet frågande på grund av formuleringarna. I detta avseende har jag nämligen haft samma uppfattning som Landstingsförbundet och = Stadsförbundet, nämligen att tjänsterna i vidareutbildningen inte gäller sådan läkarverksamhet som i dag bedrivs av underläkare och som helt föranleds av sjukvårdens behov. Förbunden har ju yrkat på att frågor som sammanhänger med kostnadsfördelningen = beträffande «dessa tjänster skall tas upp till förhandling, eftersom tjänsterna delvis ingår i undervisningen och delvis i sjukvården. När departementschefen sedan skriver att en viss omstrukturering av befintliga tjänster förutses kunna ske särskilt inom andra områden 'än öppen vård, psykiatri och långtidsvård, bl.a. genom att vakanta tjänster byts ut mot nya, då blir jag orolig. Erfarna underläkare vid kirurgiska kliniker som utför gallstensoperationer m.m. skall ersättas av sådana läkare som startar utan erfarenhet och som skall tjänstgöra vid dessa avdelningar under högst fyra— fem månader, som det förefaller. Det är den aspekten som gör mig orolig. Än mera orolig har jag egentligen blivit när jag läst generaldirektör Rexeds skrift med anledning av ett inlägg av professor Giertz, alltså ordföranden i Svensk kirurgisk förening. Generaldirektör Rexed säger att det nu finns 298 underläkartjänster av det här slaget vid de sjukhus som skall ha hand om ut bildningen och att dessa tjänster täcker medelbehovet för utbildning fram till 1976. Jag skall gärna erkänna att jag inte gjort någon kontrollräkning, men det låter som om man skulle plocka bort alla de nuvarande underläkarna och ersätta dem med läkare i vidareutbildning med högst 4—6 månaders utbildning. Jag tror inte detta är riktigt, men det är i alla fall vad som utlöst vår oro.

Men med det fasta fixerandet av hur det ökade antalet läkare skall placeras, som av departementschefen görs i propositionen, tycks det bli så. Vi kan inte tro att detta är rätt, och därför vill vi med hänsyn till sjukvårdens behov ha mer flexibla möjligheter. Generaldirektör Rexed sade visserligen att det är rimligt att ett antal underordnade nya tjänster inom kirurgin under de närmaste åren kommer till. Det betyder en viss ändring mot vad som står i propositionen. Det är möjligt att man kan läsa det på olika sätt, men vi vill vara förvissade om möjligheterna att få behålla de tjänster med utbildade läkare som behövs. Vi tycker att huvudmännen som verkar på det lokala planet och mest får känna av behoven måste få avgöra vilka nya tjänster som erfordras, naturligtvis inom de ramar som socialstyrelsen angivit. Detta borde inte vara någon partipolitisk fråga. Det är inga ideologiska synpunkter som ligger till grund för vårt ställningstagande. Det är inte heller någon facklig fråga. Det gäller inte pengar, inte tjänstetider och inte förmåner av andra slag. Det gäller omtanken om de patienter som skall söka råd och bot i vår sjukvård — i öppen vård, vid våra sjukhus, i psykiatrisk, medicinsk och kirurgisk sjukvård. Det är omtanken om dem som gör att vi ställer Det finns en sak till i detta sammanhang som berörs i reservation nr 1. Det gäller tjänster för forskarutbildning, och vårt yrkande hänger samman med forskarutbildningen i kliniska ämnen som berörs av chefen för utbildningsdepartementet i proposition nr 31. Departementschefen utgår där från en genomsnittlig forskarutbildningstid på fyra år men framhåller att den kliniska utbildningen måste kombineras med omfattande klinisk erfarenhet och att den sammanlagda tiden därför måste omfatta mer än fyra år. Det är angeläget att underläkartjänsterna vid universitetsklinikerna ges en sådan konstruktion att detta syfte kan förverkligas. Konstruktionen av dessa tjänster bör lämpligen utformas i samråd mellan universitetsmyndigheterna, socialstyrelsen och sjukvårdshuvudmännen. En ny behandlingsmetod kan vara det som man vill undersöka. Man vill få resultaten även på lång sikt. Man kan hitta på en ny behandlingsmetod som man måste börja med, men man behöver se resultaten på lång sikt innan man blir färdig. Det kan ta tid. Det kan komma en ny sjukdomsbild som man inte har sett förut, och man kan få en idé om vad som kan vara dess orsak. Man vill kanske ha möjlighet att pröva om den idén kan vara riktig nästa gång ett sådant fall inträffar. Det brukar komma sådana om man har uppmärksamheten direkt riktad på just det symtomet och just den detaljen i sjukdomsbilden, och den idé man har fått kan kanske lösa en gåta, ge en förklaring och ge en möjlighet att bota. Man sätter i gång en mängd undersökningar på bred bas, men det kan vara svårt att bedöma hur lång tid det tar innan man kan verifiera sin idé. Tjänsterna måste konstrueras så att man får möjlighet att fullfölja en sådan idé. Vissa frågor tas inte upp till avgörande i propositionen. Det gäller bland annat den viktiga frågan om legitimation som läkare och behörighet för vissa tjänster. Skall legitimation meddelas redan efter läkarexamen men före obligatorisk 21 månaders tjänstgöring, eller skall man vänta med det tills dessa tjänstgöringsmånader är fullgjorda? Skall man ha en tidig legitimation, förenad med skärpta krav på behörighet för olika tjänster? Departementschefen tar inte ställning till den frågan i propositionen, och jag skall gärna erkänna att man förvisso kan ha olika uppfattningar om detta. Inte heller uttalar sig departementschefen om de nya specialitetsbestämmelser som sedan flera år efterfrågats från läkarhåll. De nuvarande bestämmelserna är föråldrade liksom i ännu högre grad en hel del av de nuvarande behörighetsbestämmelserna. Det är Kungl. Maj:t som har rätt att bestämma i dessa frågor liksom också i fråga om vilka specialiteter som skall finnas. Jag vill uttala den förhoppningen att de regler som fordras på dessa områden rätt snart måtte fastställas. I utskottsutlåtandet finns en reservation som gäller vilka specialiteter som skall inrättas. Det är reservation 3, som yrkar på att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skall framföra åsikten att specialiteten internmedicinska allergisjukdomar skall inrättas. I den frågan kan ju Kungl. Maj:t göra som Kungl. Maj:t vill. Vårt yrkande, som bara innebär en framställning till Kungl. Maj:t om att denna specialitet måtte inrättas, har framförts många gånger tidigare. Det hade bättre förespråkare än i mig förr om åren i professor Edström, som tyvärr inte är kvar längre i kammaren. Yrkandet bygger i år på en motion som är undertecknad av ledamöter av alla de fyra demokratiska partierna. Det är herr förste vice talmannen Strand, herr Birger Lundström, herr Harald Pettersson samt fru Hultell och jag från vårt parti som har undertecknat den. Det är framför allt astmasjuka som skulle beröras av denna specialitet, men det finns också många andra invärtes medicinska åkommor som är av allergisk natur. Jag känner till detta en smula, eftersom jag för drygt 20 år sedan disputerade på en avhandling rörande en del sådana åkommor i buken. Det är dock framför allt astmasjukdomen det här gäller med dess speciella diagnostiska problem, där allergidiagnostiken är en väsentlig ingrediens och där inte bara laboratoriemetoder utan också klinisk erfarenhet har sin mycket stora betydelse. Där finns mycket stora terapeutiska problem, där behandlingen är mycket speciell, kräver en stor erfarenhet, och där sjukdomen — om man inte lyckas komma till rätta med behandlingen — kan leda till en höggradig invaliditet.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

Herr talman! Herr Kaijser har utförligt motiverat reservanternas ställningstägande i de tre reservationer som är fogade till statsutskottets utlåtande nr 83. Som medmotionär vill jag ändå framlägga några synpunkter i anslutning till reservation 3 beträffande specialiteten internmedicinska allergisjukdomar. Under senare år har från patientorganisationer uttryckts önskemål om möjligheten att erhålla ökad specialistvård för invärtesmedicinska allergifall. Riksförbundet mot allergi framhöll också i ett remissyttrande över en utredning om allergivårdens organisation år 1966 att det är ytterligt svårt för allergisjuka att erhålla specialistvård. Det var alltså år 1966. Förhållandena har inte förbättrats. Allt fler människor i vårt land får allergiska besvär. Det beräknas att omkring 500 000 människor i Sverige har en allergisk sjukdom som är så besvärande att de söker läkare. Det finns 70000 astmasjuka. Hösnuva eller rättare sagt pollensnuva är också en välkänd och besvärlig åkomma som många lider av under hela sommaren. Det betyder att det finns många människor som ogärna tar ut semester under sommarhalvåret. Detta är ett stort problem t.ex. för anställda i industrier som stänger helt under semestertid. Det finns även allergiframkallande ämnen i vår föda. Dessa allergier ger ofta astma, snuva och nässelfeber. De svåraste yttringarna av dessa allergier kräver ofta lång behandlingstid, ibland flera år, och för närvarande kan inte alla patienter få den vård de behöver. Enligt en nyligen gjord handikappundersökning är astma en av de vanligaste orsakerna till nedsatt funktionsförmåga. Det finns omkring 3 000 astmasjuka som har förtidspension på grund av sjukdomen. Att allergisjukdomarna ökat så kraftigt beror bl.a. på den ökade användningen av syntetiska medel, såsom tvättmedel, plaster, nylon, läkemedel och kosmetiska preparat. Det beror säkert också på föroreningar i vatten och luft. Det finns mängder av ämnen som framkallar allergier, och nya tillförs i rask takt. Allergisjukdomarna utgör en allvarlig och växande folksjukdom. För de människor som drabbas av sjukdomen måste man åstadkomma en verklig upprustning av allergivården genom ökad forskning och utbyggnad av vårdresurserna och kanske främst utbildning av specialiserade läkare. Tillkomsten av specialiteten allergologi skulle säkert stimulera yngre läkare att ägna sig åt detta område, och det skulle också, tror jag, stimulera forskningen. Statsutskottet har inte tillstyrkt yrkandet i motionsparet 1I:926 och 11: 1059 om ett uttalande för att specialiteten internmedicinska allergisjukdomar inrättas som särskild specialitet eller grenspecialitet. Jag beklagar livligt att utskottet ej ville tillstyrka motionen. Jag tror att ett uttalande från riksdagens sida enligt motionen hade påskyndat frågans lösning. Utskottet utgår ifrån att nämnden för läkares vidareutbildning kommer att pröva frågan. Det är också min förhoppning, därest riksdagen i dag ej bifaller reservation 3, att denna nämnd snarast tar upp denna fråga, som är så angelägen för många människor, och att nämnden också föreslår en självständig specialitet eller grenspecialitet. Skulle någon specialitet ej inrättas, föreligger risk dels att läkare som för närvarande ägnar sig åt hithörande ämnesområden lämnar dessa, dels att intresset hos blivande läkare försvinner. Det vore verkligen beklagligt med hänsyn till den ökande frekvensen av de allergiska sjukdomarna. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation 3 i statsutskottets utlåtande.

Herr talman! Vad som uppkallat mig till att säga några ord i den här frågan är det förhållandet att reservationen nr 3 beträffande specialiteten internmedicinska allergisjukdomar är avgiven endast av moderata samlingspartiets ledamöter. Det skulle tyda på att man här har att göra med en partipolitiskt skiljaktig fråga. Jag tror mig kunna garantera att så icke är fallet. Att här endast fyra ledamöter av moderata samlingspartiet har reserverat sig och att de andra partiernas utskottsledamöter inte har gjort det måste vara en olycklig omständighet. Jag vill passa på tillfället att starkt understryka att det krav som framställs i de flerpartimotioner som avgivits och som påyrkas i reservationen är ett krav som omfattas av mycket vida kretsar.

Den enskilda människans intresse är att hon, om hon får en sådan här sjukdom, skall ha möjlighet att konsultera en läkare som har större kunskaper och bättre möjligheter att diagnostisera och behandla på det sjukdomsområde det här gäller än vad läkare i allmänhet har. Kravet på särskild utbildning för att nå denna kunnighet är väl ganska förklarligt. Vederbörande läkare förutsätter ju att han skall få den trygghet som en specialisering ger honom, och jag skulle beklaga om det går ytterligare flera år innan denna specialitet blir erkänd. Så länge nuvarande förhållanden råder kommer intresset bland läkarna att skaffa sig den grundliga utbildning och utföra den forskning som kan erfordras att vara mindre än det annars skulle ha varit och mindre än det borde vara. Denna vetenskap kommer att släpa efter i utvecklingen.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 De flesta kommer nog att följa sina partikamrater i utskottet, men jag vill klargöra åtminstone för dem som nu lyssnar att detta inte är någon partiskiljande fråga utan en angelägenhet som berör oss alla på precis samma sätt. Ett starkare uttalande från riksdagens sida kan ha sin betydelse vid den framtida behandlingen av frågan. Här föreligger en meningsskiljaktighet mellan å ena sidan Svenska läkaresällskapet, som vill ha en sådan här specialitet, och å andra sidan socialstyrelsen och regeringen, vilka har sagt nej. Den senare inställningen tror jag kommer att ändras med tiden, och jag hoppas att det inte dröjer alltför länge.

Herr talman! I ett och annat inlägg i den hittills förda debatten har det nästan påståtts att utskottet inte sett på detta ärende med tillbörligt allvar och intresse. Jag kan dock försäkra att detta är ett av de ärenden som statsutskottets tredje avdelning nedlagt mera tid på än någon annan fråga under nu pågående riksdag.

För oss var mycket av detta nytt. Det gällde för oss att lära åtskilligt och att komma underfund med vart förslagen syftade.

När nu riksdagen har fått tillfälle att yttra sig angående den redovisning som regeringen har lämnat i proposition nr 35 om vidareutbildning av läkare, så är vi glada för det. Förslagen ligger i de grundläggande delarna inom Kungl. Maj:ts eget kompetensområde. Frågorna har emellertid bedömts som så viktiga att riksdagen bör få yttra sig. Att det är fråga om viktiga saker är höjt över allt tvivel. Den mest grundläggande faktorn i reformredovisningen är att läkarnas vidareutbildning inordnas i den allmänna sjukvårdsplaneringen. Detta förhållande bör redan från början sättas in i sitt sammanhang. Sjukvårdssidan har expanderat mycket kraftigt, av flera skäl — de vetenskapliga medicinska framstegen och därmed delvis sammanhängande höjning av vad som bedömts vara rimliga vårdkrav, ändrade levnadsvanor, en fortgående urbanisering och ändrad ålderssammansättning för att nu bara nämna några faktorer. Expansionen har även medfört krav på ett större antal läkare. För att möta detta krav har läkarutbildningen byggts ut, och vi får under de närmaste åren en stark ökning av läkarantalet i landet. Nettotillskottet är så stort att antalet läkare fram till år 1975 beräknas öka med 6 000 utöver de nuvarande knappt 10 000, eller med cirka 60 procent. En annan följd av den snabba medicinska utvecklingen, som i och för sig gett anledning till en översyn av läkarutbildningen, är kraven på en kortare grundutbildning och en systematiserad vidareutbildning. Detta är en internationell företeelse. Vad som händer är att utvecklingstendenserna och de olika intressena vägs ihop. Utskottet har varit helt enigt om att den sammanvägning som föreslagits skall kunna ske på sådant sätt att intresset för läkarnas yrkeskunnighet och intresset av att tillgodose de olika sjukvårdsbehoven kan förenas. Det föreligger inte heller någon uttalad oenighet om att det föreslagna systemet skall vara i faktisk tillämpning under 1970-talets senare del. Det är givetvis ofrånkomligt att övergången till det nya systemet har skapat farhågor från vissa håll. Det framgick inte minst av herr Kaijsers inlägg. I huvudsak hänför sig dessa farhågor till en av huvudpunkterna i regeringens redovisning, nämligen det program som läggs fram när det gäller användningen av läkartillskottet i landet fram till år 1975. Detta program är avsett att tjäna som riktlinje för socialstyrelsens planering av sjukvårdens närmaste utbyggnad. Avsikten är att programmet fortlöpande skall kunna revideras. Programmet innebär i huvudsak att cirka 1600 nya läkartjänster får inrättas vid sjukhusen för att man år 1975, med tillgång även till underläkartjänsterna, skall ha det behövliga antalet tjänster för utbildningsändamål. Inom den öppna vården nyinrättas 1 200 tjänster, varav cirka 650 för utbildningen. De läkare inom ökningens ram som inte uppehåller dessa 2 800 tjänster får besätta cirka 600 nya tjänster utanför utbildningsfältet, främst inom psykiatrioch långtidsvård, och för övrigt fylla vakanser och tillgodose behovet av övrig öppen vård. Allt detta styr läkarutredningen mot en önskad balanserad expansion och tillgodoser de nu mest framträdande behoven. I reservation nr 2 har viss invändning rests mot tanken att socialstyrelsen skulle få möjlighet att styra inrättandet av de nya tjänsterna enligt programmet. Reservanterna har ansett att sjukvårdshuvudmännen skulle få inrätta de nya tjänsterna i samråd med socialstyrelsen. Utskottets majoritet skriver att det kan finnas skäl för att huvudmännen på längre sikt själva får möjlighet att inrätta nya tjänster. Under övergången och innan bristerna täckts bör dock, säger majoriteten, fördelningen ske centralt i samverkan med sjukvårdshuvudmännen. Redan reservationen som sådan är ett uttryck för att sjukvårdshuvudmännen inte ensamma och var och en på sitt håll kan medverka till att få övergången totalt sett så smidig och effektiv som alla önskar. Bakom reservationen ligger väl inte heller i första hand ett avståndstagande från fördelningsprincipen utan farhågor för att sjukhusklinikerna dels inte får ett tillräckligt antal utbildningstjänster, dels får en kvalitetsförsämring genom att välutbildade underläkare ersätts med läkare under utbildning. Under utskottsbehandlingen har framkommit att dessa farhågor till mycket stor del har sin grund i en olycklig formulering i propositionen. Jag har nämnt att 1600 nya tjänster enligt programmet skall inrättas vid sjukhusen. Av dessa tjänster är, enligt vad som upplysts, knappt 600 avsedda för psykiatri och långtidsvård och drygt 1000 för sjukhusen i övrigt. Propositionen kan ge underlag för den uppfattningen att fördelningen skulle vara den motsatta. När nu detta förhållande retts ut bör väl farhågorna ha minskat betydligt. Den kvalitetsmässiga ändringen, närmast inom kirurgin, måste också få en nyanserad bedömning. Som nämnts tillföres sjukhusen även ett antal nya läkartjänster, som inte är utbildningstjänster. Vidare är det inte endast fråga om rena nybörjare, och det ökade antalet tjänster måste på flera områden kunna avlasta överläkarna och de mer välutbildade en avsevärd del av sjukvårdsuppgifterna. Generaldirektör Bror Rexed har bland annat konstaterat att det inte föreligger något omedelbart behov av att tvinga nuvarande kirurgiunderläkare att lämna sina tjänster, och han har fäst uppmärksamheten på det relativt stora antalet vakanta tjänster på berörda kliniker. Det är inte minst viktigt att komma ihåg att den avlastning av den slutna vården som kommer att ske just genom det kritiserade programmet tillför den öppna vården väl utbildade läkare. Reservation 1 knyter an till fördelningsprogrammet. Där föreligger i huvudfrågan, nämligen frågan om tillgång till kliniska forskartjänster, en uppenbar enighet om att programmet inte bör hindra att tjänster inrättas som kan ge hygglig klinisk erfarenhet. Hur dessa tjänster sedan rent praktiskt konstrueras faller knappast inom ramen för vad vi kan diskutera här och nu. Reservanterna bör knappast vara oroliga för att inte såväl universitetsmyndigheterna, socialstyrelsen som = sjukvårdshuvud männen får tillfälle att ange sina synpunkter. Den fortsatta diskussionen kan enligt min mening lämpligen föras i anslutning till behandlingen av utskottets utlåtande om forskarutbildningen. Jag hoppas att skillnaden mellan forskaruibildning och fortsatt tillämpad forskning då hålls i minnet. I reservation 3, som flera ledamöter redan talat för, förordas en grenspecialitet för internmedicinska allergisjukdomar. Majoriteten har inte sagt nej men känt sin begränsning i en fråga där även läkarna har delade meningar. Majoriteten har ansett att nämnden för läkares vidareutbildning bör behandla specialitetsfrågorna. Vi har annars inom majoriteten väl förstått hur allvarliga allergisjukdomarna är. Även vi vet att man bör göra allt för att komma till rätta med allergin. Men vi har ansett att nämnden bör kunna klara detta utan att riksdagen behöver säga ifrån någonting i detta avseende. Det bör slutligen och sammanfattande konstateras att det reformförslag som förelagts riksdagen måste anses som en verkligt avgörande och väsentlig del av strävandena att anpassa sjukvårdsutvecklingen till önskemål och behov på ett sätt som kan ge märkbara utslag inom nu överskådlig tid. Det är också glädjande att huvudpunkterna godtagits utan delade meningar i utskottet. Jag tror att vi även har visat förståelse för de synpunkter som anförts av herr Sörenson. Vi hoppas inom utskottet att, när alla dessa frågor så småningom skall lösas, även de bekymren skall kunna undanröjas på så sätt att man får en ordentlig avvägning mellan kroppssjukdomar och mentala åkommor. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det är helt naturligt att vi inte kan ha en helhetssyn på allt detta i den meningen att vi kan sätta oss in i forskares och läkares många komplicerade uppgifter. Vi har dock efter överläggningar med sakkunniga på olika områden kommit fram till det ställningstagande som redovisas i utskottets förslag. Vi är lekmän, känner oss som lekmän och har handlat som lekmän.

Herr talman! Ja, det ligger mycket i vad herr Sörenson säger, men det är inte så enkelt att avgöra vad som är rätt och riktigt. Utan att på något sätt såra herr Kaijser skall jag tala om att vi hade två läkare i tredje avdelningen, den ene kirurg och den andre reumatolog. De hade skilda uppfattningar, och då fick vi lekmän försöka få fram vad vi tyckte vara ur lekmannens synpunkt riktigt.
Herr talman! Jag har med stort intresse lyssnat till denna intressanta debatt, och jag skulle väl inte behöva förlänga den under denna något stilla eftermiddag. Det mesta kanske är sagt, men några inlägg har ändå föranlett mig att begära ordet. Herr Kaijser uttalade i många avseenden allmän oro för en del av de ting vi föreslår i propositionen. I moderata samlingspartiets reservation framhålles att det är angeläget att antalet väl utbildade underläkare vid vissa sjukhuskliniker inte minskar. Kärnpunkten i läkarutbildningsförslaget är emellertid att tillgängliga läkarresurser skall fördelas i samhället så att de utnyttjas på bästa sätt. För närvarande är det mest angeläget att bland annat den öppna vården utanför sjukhusen tillförs väl utbildade läkare. Följden av läkarutbildningsförslaget blir att samhället och patienterna totalt sett kommer att få det största utbytet av läkarnas insatser. Naturligtvis måste patienternas intresse av att få ökad tillgång till erfarna läkare inom den öppna vården gå före det intresse enskilda läkare kan ha att i stället tjänstgöra på sjukhus. Jag har i propositionen framhållit att jag anser det angeläget att allmäntjänstgöringen, bl.a. inom den öppna vården, kan fullgöras under handledning. Under en övergångsperiod bör emellertid vissa provisoriska anordningar kunna accepteras. Jag vill här nämna att socialstyrelsen i samråd med sjukvårdshuvudmännen överväger att låta inrätta ett antal tjänster för biträdande provinsialläkare som kan utnyttjas för allmäntjänstgöringen. Härigenom kommer tjänstgöringen som regel att kunna ske under effektiv handledning. I de fall tjänstgöringen genomförs i form av vikariat på en mer självständig läkartjänst inom den öppna vården, kan de unga läkarna räkna med att få stöd och tillsyn i olika former. Jag tror, herr Kaijser, att man inte behöver känna sig så orolig på den här punkten. Slutligen vill jag erinra om att det här är fråga om läkare som avlagt läkarexamen och har sin grundläggande teoretiska och kliniska utbildning bakom sig. För att, herr talman, bemöta några andra inlägg vill jag gärna yttra mig om vad fru Hultell med instämmande av herr Lundström sade beträffande de allergiska sjukdomarna. Vi är väl medvetna om att det sjukdomspanorama det här är fråga om är utomordentligt stort, vitt förgrenat och kanske i många avseenden också svårt att specificera. Departementet har i dagarna fått ett remissyttrande från socialstyrelsen som jag skall tillåta mig citera en del av, eftersom det kan vara av intresse för dem som är starkt engagerade i denna fråga. Socialstyrelsen säger bland annat att man ser »de största framstegen i fråga om allergisjukdomarna för närvarande vara att förvänta inom den laboratoriediagnostiska sektorn. Generellt kännetecknas för övrigt allergiforskningen av en mycket bred angreppsfront som spänner över många skilda discipliner. Mot bakgrund av detta förhållande finner styrelsen, att det inte är motiverat att bryta ut just ett av dessa områden genom att ge detta ställning som en specialitet. Förhoppningsvis kommer emellertid utvecklingen att gå snabbt inom allergologins skilda områden.

Jag har förståelse, herr talman, för det engagemang som fått sitt uttryck här, men det är en medicinsk och vetenskaplig bedömning som måste ligga i botten av diskussionen. Självklart kommer vi också från departementets sida att med intresse följa utvecklingen på detta område. Låt mig samtidigt betona att det också föreligger önskemål om många andra specialiteter i detta sammanhang. Beträffande herr Sörensons inlägg kan jag i vissa delar dela hans uppfattning. Han sade bland annat att psykiatrin i vissa avseenden inte har fått riktigt den dignitet inom sjukvården som han anser den borde ha. Det ligger säkerligen mycket i detta yttrande. Men jag tycker att herr Sörenson i detta fall bortser från att vi i den aktuella propositionen där vi behandlar vidareutbildningen för in en period på 21 månader med allmänutbildning i vilken tre månaders undervisning i psykiatri utgör en obligatorisk del. Detta innebär att vi i hög grad styr in utbildningen på det område som herr Sörenson i dag så vältaligt har engagerat sig för. Jag tycker inte detta skall falla bort ur debatten, ty då får den en sned balans. Vi för ju fram psykiatrin. Det är tre områden som vi framför allt anser skall ha prioritet: den öppna vården, psykiatrin och långtidsvården. Detta faktum får man inte glömma bort i denna debatt.

Den proposition vi nu behandlar kommer utan tvivel att få stor betydelse för svensk sjukvård. Denna reform är viktig för läkarna, eftersom de efter sin examen får en systematiserad vidareutbildning genom tjänstgöring i offentlig sjukvård. Den är viktig för patienterna därför att läkarresurserna tack vare det nya systemet för läkarutbildningen kan kanaliseras till de delar av landet och de områden inom sjukvården där vårdbehovet är störst. Detta är ett led i en effektivare sjukvårdsplanering. Jag har i propositionen pekat på de viktiga områden som behöver byggas ut, och jag upprepar dem. Det är den öppna vården utanför sjukhusen, den psykiatriska vården och långtidssjukvården. Reformen är viktig också från politiska utgångspunkter. Den innebär nämligen ett ökat samhällsinflytande över fördelningen av våra läkarresurser, och detta sker i ett läge då en ökad läkarutbildning redan igångsatts. Under de närmaste åren kommer examination av nya läkare som bekant att öka kraftigt. Herr Andersson har redan redogjort för ökningsgraden och utvecklingstakten. Vi har i dag 10000 legitimerade läkare i landet. På sex sju år kommer läkarantalet att öka med 60 procent, och år 1975 beräknas det vara uppe i 16 000. Herr talman! Jag kan inte underlåta att göra en annan reflexion av mera politisk innebörd. Det är intressant att folkpartiet både i detta sammanhang och vid andra tillfällen under senare tid tycks ha slutat med sin tidigare onyanserade kritik mot vårt lands sjukvård. Det är inte så särskilt länge sedan folkpartiet drev en kampanj som satte rubriken »Vårdkris» över hela den svenska sjukvården. Jag vill gärna hälsa folkpartiet välkommet att i stället deita i en konstruktiv sjukvårdsdebatt, där det väsentliga är att vi med utgångspunkt i dagens situation formar och planerar den fortsatta utvecklingen så att våra resurser kommer till bästa möjliga användning. Jag vill understryka att det finns starka skäl för samhället att anordna en systematiserad vidareutbildning av unga läkare. Som jag framhållit i propositionen bör olika intressen därvid vägas samman till patienternas förmån. Vidareutbildningens betydelse för läkarnas yrkeskunnighet är uppenbar. Lika uppenbart är att läkarutbildningen i vidsträckt mening måste inordnas i den allmänna sjukvårdsplaneringen. Vårdplatsutbyggandet avser främst vården av långvarigt och psykiskt sjuka. För den icke sjukhusbundna läkarvården ökas kapaciteten med mer än 30 procent från år 1966 till år 1970 genom en utbyggnad av flerläkarstationer. Läkarutbildningen måste redan från början anordnas så att dessa områden tillgodoses i all den utsträckning som är möjlig. Jag vill i det sammanhanget peka på att den obligatoriska tjänstgöringen i öppen vård och psykiatri inom den föreslagna allmäntjänstgöringen med omedelbar verkan kommer att underlätta läkarsituationen inom dessa områden. Den plan som regeringen har föreslagit i propositionen om fördelningen av vidareutbildningen av läkare kommer under de närmaste åren att innebära en kraftig förstärkning av den öppna läkarvården i samhällets regi. Det är en kardinalpunkt. Jag vill i det sammanhanget nämna att ett förslag till reformering av sjukförsäkringens ersättningssystem för den i samhällets regi bedrivna öppna läkarvården kommer att läggas fram. Därigenom underlättas också en utbyggnad av den offentliga öppna läkarvården. Det är med andra ord ett växelspel mellan dessa båda reformer. Riksdagens godkännande av den föreliggande propositionen kommer att ge samhället ett kraftigt ökat inflytande över fördelningen av våra läkarresurser, samtidigt som beslutet kommer att ge läkarna möjligheter att. genom samhällets medverkan få en systematiserad vidareutbildning. Jag vill till allra sist understryka att detta är en reform som i vidsträckt mening är av mycket stor betydelse för vår sjukvård.

Herr talman! Jag vill understryka att jag i varje fall sagt att jag respekterar principen att under allmänutbildningen sex månader skall avsättas till öppen vård och tre månader till psykiatri. Det kommer att tillföra dessa områden väsentligt ökad arbetskraft. Både herr Birger Andersson och departementschefen har sagt att den öppna vården skall tillföras väl utbildade läkare. Vi är litet rädda för att om man inte planerar utbildningen på riktigt sätt och ordnar handledning för de unga läkare som skall ut i denna tjänstgöring, så får man inte väl utbildade läkare till den öppna vården utan läkare, som visserligen har sin nya form av läkarexamen med en teoretisk bakgrund men som har mycket liten erfarenhet från praktisk verksamhet. Det är inte väl utbildade läkare. Jag vill också erinra om att även jag talat om biträdande provinsialläkare. Departementschefen säger att det väsentliga är att samhället har inflytande på fördelningen av läkarna och att det därför är nödvändigt att socialstyrelsen får bestämma fördelningen. Enligt propositionen får emellertid socialstyrelsen inte ändra fördelningen utan att först ha talat med regeringen. Man frågar sig f. ö. här om inte sjukvårdshuvudmännen, dvs. landstingen, också företräder samhället. I fråga om allergisjukdomarna har stora framsteg gjorts inom allergidiagnostiken vid åkommor där man kan påvisa antikroppar, s.k. reaginer. De nya laboratoriemetoderna har varit mycket betydelsefulla då det gäller att undersöka förekomsten av sådana antikroppar. Det finns emellertid många allergiska åkommor — bl.a. troligen alla läkemedelsallergier — där man inte kan påvisa några reaginer. Man kan helt enkelt många gånger inte påvisa några antikroppar, men det kan ändå vara fråga om en allergisk sjukdom. Därför är inte bara laboratoriediagnostiken betydelsefull utan också, vilket jag försökte framhålla i mitt första anförande, förutom denna speciella typ av diagnostik även den diagnostik som bygger på personlig erfarenhet. De speciella förhållandena beträffande behandlingen av dessa allvarliga sjukdomar motiverar också inrättandet av en specialitet inom detta område. Slutligen vill jag beträffande den föreslagna enhetstaxan säga att det är möjligt att den kommer att medföra att allmänheten i ännu högre grad än tidigare söker sig till sjukhusen. Man kommer kanske att tycka att man där får mer valuta för de sju kronorna än man får i den öppna vården. Denna farhåga har uttalats från flera håll. Jag vågar inte ha någon uppfattning i denna fråga, men vill dock säga att det väl inte är alldeles entydigt att meningarna går i en riktning.

Herr talman! Eftersom statsrådet föredrog ett litet avsnitt ur socialstyrelsens yttrande beträffande specialiteten allergisjukdomar vill jag passa på att föredra en liten notis rörande Svenska läkaresällskapets ståndpunkt. Svenska läkaresällskapet framhöll vid remissbehandlingen av utredningen bl.a. att en specialitet för internmedicinska allergisjukdomar borde inrättas. Här föreligger alltså två olika meningar bland expertisen. I det läget är det angeläget att riksdagen säger ifrån att vi som inte är läkare och inte förstår alla finesser men som kanske då och då blir sjuka önskar att vi blir behandlade av läkare som på bästa möjliga sätt förstår vår sjukdom. Jag anser att det är nödvändigt att de allergiska sjukdomarna godkännes som specialitet, om man skall få läkarna att fördjupa sin utbildning på detta område, vilket väl ändå är vad vi alla önskar. Jag hoppas därför att så många som möjligt röstar för reservation 3.

Herr talman! Jag vill till herr Sörenson säga att utbildningen i psykiatri omfattar tre månader i själva grundutbildningen och tre månader i allmäntjänstgöring. Det är alltså en icke obetydlig förstärkning som här sker. I propositionen anför jag att det på sikt kan bli anledning att öka tiden för tjänstgöring i psykiatri. Jag tror att vi genom den utformning som både grundutbildningen och vidareutbildningen har fått kommer att på ett helt annnat sätt än tidigare både stimulera och engagera — det är i varje fall min förhoppning — den unga generationen för psykiatrin. Detta är önskvärt mot bakgrunden av att det här gäller ett område, där utan tvekan bekymmer förelegat. Jag är angelägen att betona detta, så att man inte får den uppfattningen att vi inte grundligt behandlat den fråga som herr Sörenson här har talat om. Till herr Kaijser vill jag säga att det råder full enighet mellan socialdepartementet och sjukvårdshuvudmännen både när det gäller styrningen och läkarfördelningen och när det gäller den kommande sjukförsäkringsreformen. När jag talar om ett ökat samhälleligt inflytande på detta område, är det självklart att jag innesluter sjukvårdshuvudmännen i samhället — det behöver jag väl inte särskilt understryka.

Herr talman! Jag skall inte heller förlänga debatten mycket, men jag vill nog säga att herr statsrådet har tagit upp denna diskussion. Huruvida vi skall föra den vidare, kan ju bero på om vi anser det vara nödvändigt eller inte just i detta sammanhang. Herr statsrådet sade att han uttryckte sin glädje över att folkpartiet hade övergett sin onyanserade kritik av den svenska sjukvårdssituationen. Jag vill säga att det finns många områden som den svenska sjukvården omspänner. I dag diskuterar vi frågan om vidareutbildning och fördelning av läkare m.m. Det är en sida av sjukvårdsområdet. Vi har från folkpartiets sida här haft vissa kritiska anmärkningar — något som har framkommit i vissa motioner t.ex. i anslutning till den föreliggande propositionen. Men vi har ändå inte ansett dessa anmärkningar vara så väsentliga. De har i någon mån tillgodosetts i utskottets skrivning och också genom utskot tets behandling, och vi har inte ansett att de är av den arten att våra resonemang bör fullföljas ytterligare genom särskilda reservationer. Det finns många vårdområden där situationen är minst sagt otillfredsställande och där vi naturligtvis i fortsättningen vill förbehålla oss rätten att föra en kritisk bevakning. Vi föredrar i så fall att sätta in frågorna i de sammanhang där de naturligt hör hemma. Det är bra om det kan bereda herr statsrådet någon glädje att vi i någon mån dämpat vår kritik på detta område. Men då kanske det också kan vara tilllåtet för oss att uttala att även vi känner en viss tillfredsställelse över den positiva utveckling som herr statsrådet själv i detta avseende förefaller att ha undergått.
Herr talman! Jag skall söka följa det goda exemplet att vara kortfattad. Herr Per Jacobsson ville inte ta upp någon diskussion om vad folkpartiet presterat i sjukvårdsdebatten tidigare. Herr Jacobsson säger sedan att man inte funnit anledning att i anslutning till behandlingen av denna proposition markera någon särskild ståndpunkt. Jag hälsar med tillfredsställelse att folkpartiet, som jag sade i mitt tidigare anförande, nu har kommit över på ett mer konstruktivt plan då det gäller att föra debatten om den svenska sjukvården. Jag har redan sagt att om vi skulle redovisa den mycket onyanserade propaganda folkpartiet har fört om den svenska sjukvården, så skulle dokumenten tala sitt eget tydliga språk. Men, herr talman, jag skall inte gräva i det förgångna. Är det så att folkpartiet i fortsättningen vill medverka i en konstruktiv debatt, är detta inte bara av intresse utan också av betydelse för den svenska sjukvården. Det händer mycket på detta område. Det är ett stort, vittomfattande område, som också är i stark expansion. Jag har aldrig dolt att det finns bekymmer och problem inom svensk sjukvård, men vi har försökt att steg för steg komma till rätta med problemen. Sjukvårdshuvudmännen har = gjort utomordentliga insatser, regeringen har å sin sida sökt stimulera och medverka i reformarbetet. Det är en av de allra viktigaste reformerna för den svenska sjukvårdens framtid vi behandlar just nu. Jag vill betona att dess verkningar i framtiden kommer att bli mycket stora. Det är en viktig reform för svensk sjukvård som riksdagen nu har att ta ställning till.
Herr talman! Jag hade inte tänkt att säga något ytterligare i den här frågan. Men eftersom jag vid många tillfällen haft debatter med herr Aspling om den s.k. vårdkrisen vill jag, när man nu gör denna satsning — som vi har krävt i många år och då talat om en kris, mot vilken något borde göras — bara fråga, varför inte vi med tillfredsställelse skulle hälsa detta framsteg? I propositionen står det ju att genom denna åtgärd kommer det att finnas ytterligare 6 000 läkare år 1976. Detta anses vara mycket betydelsefullt — och därvidlag delar jag helt statsrådets uppfattning. Men just detta måste väl om något vara ett bevis på att något väsentligt tidigare har saknats, att vi inom sjukvården haft en krissituation, som man nu försöker bemästra. Jag tycker inte att det då finns någon anledning att ta upp en debatt om gamla meningsskiften. Om man nu genom att förbättra läkarutbildningen får möjlighet att undanröja de brister i fråga om sjukvården som tidigare funnits, är det väl all anledning för oss alla att med tillfredsställelse notera detta.

Herr talman! Jag vill bara säga några ord om värderingen av de olika reformer som har genomförts. För mig var det ett viktigare beslut när vi bestämde oss för att öka tillströmningen av studerande till medicinsk utbildning. Att öka antalet intagningar från 350 till 916 varje år anser jag har varit den väsentliga reformen. Vad som skall bestämmas i dag är hur utbildningen för dessa skall ordnas på ett praktiskt sätt. Om man inte förut hade beslutat en ökning av antalet intagna studerande, hade dagens beslut inte varit möjligt att genomföra. Maj:t till känna, att de nämnda motionerna borde överlämnas till invandrarutredningen för beaktande.

Herr talman! Till detta utskottsutlåtande, beträffande vilket utskottets ledamöter är överens i alla väsentliga frågor, har vi från moderata samlingspartiet fogat en reservation som bygger på ett motionspar som vi väckte vid riksdagens början. Vi har yrkat att motionerna skall överlämnas till invandrarutredningen för beaktande. Invandringsoch minoritetsfrågorna är viktiga i vårt land numera. Sverige är nu ett land med ett ganska stort invandraröverskott, som torde uppgå till cirka 10 600 personer om året. Vad som behöver göras för att åstadkomma en så smidig anpassning som möjligt av invandrarna i det svenska samhället är åtgärder av helt andra dimensioner och helt annan valör än tidigare. Åtgärderna har också fått en helt annan karaktär än förut. Med den relativt obetydliga inflyttningen i Sverige fram till 1940-talet var en invandringspolitik som syftade till en snabb och fullständig integrering med landets övriga befolkning i och för sig ganska naturlig. Små befolkningstillskott av olika nationaliteter kunde genom =<:direktkontakter med svenskar beredas den gemenskap som erfordrades för en sammansmältning utan större problem. Det var endast i undantagsfall fråga om så stora grupper att de kom att etablera ett eget, mer eller mindre fast sammanhållet samfundsliv i stället för att skingras. I dag är förhållandet ett annat. Invandringen har en sådan kvantitativ omfattning att gruppbildningar på språklig, nationell eller religiös grund är naturliga. Den stora omfattningen gör också att den inhemska befolikningens förmåga att individuellt ta sig an invandrarna blivit begränsad. Den spontana känslan av att man bör ta hand om och hjälpa till rätta en isolerad, övergiven och ensam främling försvinner när det gäller en hel grupp, där det redan finns och där det vidare utbildas en allt större inbördes gemenskap. Detta ställer på visst sätt större anspråk på samhället att inträda. I vår motion 'framhålles principiella synpunkter på åtgärder som från vårt samhälles sida bör göras för att bereda invandrare och andra minoritetsgrupper en tillvaro som kan motsvara deras förväntningar och som kan tillfredsställa inte bara deras materiella utan också deras kulturella behov. Jag skali inte mera utförligt gå in på allt det som framförts i motionen. Låt mig bara peka på en detalj. För att kunna förverkliga sina materiella förväntningar måste invandrarna i viss utsträckning lära sig invandrarlandets språk. De språkkunskaper som behövs för detta inhämtar i regel också alla invandrare, och de får även hjälp till det. Deras höga yrkesintensitet visar att de i princip också når det målet. Helt annorlunda är emellertid situationen beträffande invandrarnas kunskaper i svenska språket som ett kommunikationsmedel i kulturellt hänseende. I det avseendet är flertalet av dem mer eiler mindre isolerade. Språkkunskaper på en mera kvalificerad nivå för ait med utbyte följa kvalificerade framställningar i radio, TV, litteratur och teater kan i varje fall den första generationen invandrare mera sällan tillägna sig. Det är därför följdriktigt att språkliga grupper utvecklar sådana samhällsaktiviteter som syftar till att upprätthålla och vidareutveckla den medhavda kulturen. De kulturinslag som de utländska minoritetsgrupperna tillfört vårt land är av så stort värde att de aktivt bör stödjas. De är av värde för vårt land och för vår kultur, men de är framför allt av värde för in Ang. anpassningsåtgärder för invandrare vandrarna, särskilt innan dessa kunnat helt 'anpassa sig till det svenska samhället och den svenska kulturmiljön. Herr talman! Som jag sagt finns i vår motion en hel del synpunkter i denna fråga som vi gärna skulle vilja bringa till invandrarkommitténs kännedom. Den kommittén arbetar under ledning av herr Möller i denna kammare, och den har direktiv som i mångt och mycket berör just de problem som framförts i vår motion, även om nyanseringarna är litet olika. I vår motion finns en del uppslag som kommittén i sitt fortsatta arbete borde kunna ta under övervägande, och det är detta vi yrkar att den skall få göra. Jag yrkar därför bifall till reservationen.

Herr talman! Det utlåtande vi nu behandlar innehåller i huvudsak en enhällig tillstyrkan av förslaget i proposition nr 53 om organisationen av statens invandrarverk. Förslaget är ingenting annat än en fortsättning på de riktlinjer för utlänningspolitiken som antogs av förra årets riksdag. Med hänsyn till det enhälliga tillstyrkandet skall jag inte ta kammarens tid i anspråk med någon vidlyftig presentation av förslaget. Jag vill dock passa på tillfället att stryka under att förslaget innebär en kraftig förstärkning av resurserna för invandrarnas anpassning. Utskottet har också behandlat moderata samlingspartiets partimotion om invandrarfrågorna, alltså den motion som herr Kaijser rätt utförligt motiverade. Motionen har tydligen avsetts innehålla något av ett program, och den utmynnar i förslaget att den lämnas till invandrarutredningen för beaktande. Utskottets majoritet har kunnat konstatera att motionen inte speglar några nya beaktansvärda synpunkter. Det konkreta innehåll den kan ha ligger redan i fjolårsbeslutet om invandrarpolitiken, som tycks ha gått motionärerna förbi i väsentliga delar. Därmed kunde egentligen allt få vara glömt och förlåtet. Emellertid har de utskottsledamöter som är medlemmar av moderata samlingspartiet förvärrat situationen för sig genom att reservera sig för bifall till motionen och på så sätt förhindrat att gslömskans barmhärtiga slöja dras över deras motion. Uttalandet innebär att minoritetsgrupperna skall få vaifrihet i fråga om sin sammansmältning med den inhemska befolkningen. Detta visar att man missat en poäng i de redan gällande riktlinjerna. Den sittande utredningens direktiv, som utskottet i sin skrivning erinrat om, är så vidsynta i detta avseende att de utgår från existensen av en effektiv information och från att möjligheter skall finnas för invandrarna att inte bli avskärmade från samhället i övrigt. I fråga om möjligheterna att behålla kontakten med hemlandets språk och kultur skall samhällsservicen utredas. Riktpunkten i detta avseende är att initiativ bör utgå från minoritetsgrupperna själva, och vad göras skall är redan gjort.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

Herr talman! Det är ganska många riksdagsmän, från olika partier och olika län, som har motionerat i detta ärende. Som en av dem ber jag att få säga några ord. Centrala folkbokföringsoch uppbördsnämnden, CFU, har då den föreslagit en minskning av antalet dataanläggningar vid länsstyrelserna från 20 till 14 gjort en negativ bedömning av möjligheterna att i framtiden få anläggningarna utnyttjade i större omfattning för arbetsuppgifter utöver de huvudsakliga, folkbokföring och uppbörd. Flera länsstyrelser anser denna bedömning alliför pessimistisk och framhåller att för kort tid förflutit för att man med säkerhet skall kunna bedöma den framtida maskinbeläggningen. Dataanläggningen i mitt hemlän har exempelvis installerats så sent som i augusti 1967. Det är då helt naturligt att tillräcklig tid ej stått till förfogande för att tillföra anläggningen kunder i önskvärd omfattning. Härför erfordras också en effektiv marknadsföring av datakontorets tjänster samt en fullgod systemarbetsoch programmeringsassistans åt kunderna vid kontoret. Jag kan helt instämma med utskottet då man uttalar att det är väsentligt att de åtgärder som redan har vidtagits i syfte att tillföra länsanläggningarna ytterligare bearbetningsuppgifter fullföljs och att arbetet med att öka uppdragsverksamheten intensifieras. Säkert har vi att emotse ett ökat behov av ADB-service under de närmaste åren, och utan tvekan är det då värdefullt för både myndigheter och enskilda att ha tillgång till en dataanläggning inom bekvämt räckhåll. Att under sådana förhållanden nu drastiskt skära ner antalet dataanläggningar vid våra länsstyrelser är knappast välbetänkt. Tvärtom finns det, som utskottet också framhållit, anledning att gå försiktigare fram än vad CFU föreslagit.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

Herr talman! Det är en väsentlig fråga på ett mycket centralt och grundläggande familjerättsligt område som behandlas i detta utlåtande, nämligen frågan om myndighetsåldern och com den rättsliga handlingsförmåga som tillkommer ungdomar närmast under denna ålder. Det är tillfredsställande att utskottet kunnat enas i dessa väsentliga frågor och att vi sålunda, som jag hoppas, kan i enighet besluta om sänkning av myndighetsåldern till 20 år och om en vidgning av den behörighet som tillkommer ungdomar över 18 år. Själv vill jag gärna tillägga att jag i likhet med många partikamrater och även andra ser fram mot den tid då mvyndighetsåldern kan sänkas ännu mer, kanske till 18 år. En sådan gräns gäller redan i vissa länder och är föreslagen i andra. I detta avseende är det emellertid viktigt med enhetlighet i de nordiska länderna, och har vi nu kunnat komma överens med våra grannländer om 20-årsgränsen är det naturligt att vi för närvarande vill stanna där. Den hittills gällande myndighetsåldern, 21 år, förekommer även i åtskilliga andra författningar som gräns för tillämpligheten av olika bestämmelser. En genomgång av dessa visar att somliga har ett närmare samband med myndighetsåldern än andra. I proposi tionen har därför också föreslagits ändringar i många fall, och utskottet har i stort sett enigt kunnat följa propositionens förslag. I ett avseende föreligger emellertid en reservation. Det gäller den ålder som i brottsbalken är bestämd som normal gräns mellan fängelse och ungdomsfängelse som påföljd för brott. Det är visserligen sant att denna gräns närmast är betingad av kriminalpolitiska överväganden som inte nödvändigt behöver följa samma regler som den civilrättsliga rättshandlingsförmågan, men å andra sidan har vi reservanter funnit att den tidigare utveckling hos ungdomen, som är grunden för sänkningen av myndighetsåldern, har sina verkningar även på det kriminalpolitiska området. Vi har därför ansett det konsekvent och motiverat att sänka även denna gräns. Emellertid vill jag gärna medge att eftersom gränsen i brottsbalken inte är fastställd som en absolut gräns, utan förhållandena i det enskilda fallet kan motivera ett avsteg därifrån, så är skillnaden mellan majoritetens, dvs. propositionens, ståndpunkt och reservanternas inte så stor. Det är också framför allt av principiella skäl som vi reservanter yrkar på att 20-årsåldern skall gälla även på detta område. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den av mig m.fl. vid utlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Det har framgått av herr Alexandersons anförande att första lagutskottet tillstyrker den sänkning av myndighetsåldern till 20 år som föreslås i proposition nr 25. Förslaget grundar sig på det resultat som förmynderskapsutredningen har kommit till, och de allra flesta remissinstanserna tillstyrker detsamma. Det kan dock noteras att en reservant i utredningen har velat bibehålla 21-årsgränsen, och han erhåller stöd för sin mening av så tungt vägande remissinstanser som Svenska bankföreningen och Svenska försäkringsbolags riksförbund. De hävdar att riskerna för obetänksamt spolierande av försäkringsskydd och sparande ökar, om :myndighetsåldern sänks. Det finns dock bland remissinstanserna några som velat gå längre än utredningen och förordar en sänkning till 18 år. Utskottet har ansett det väl avvägt att stanna för en sänkning av myndighetsåldern till 20 år, vilket även sammanfaller med den kommande rösträttsåldern. Av särskild betydelse är givetvis att det råder nordisk rättslikhet på detta område. Island har redan genomfört en sänkning till 20 år, och samma reform är förestående i Danmark, Norge och Finland. I samband med beslutet vid fjolårets riksdag om sänkning av giftermålsåldern för män till 18 år fästes uppmärksamheten på de problem av beroendekaraktär som i vissa fall blir för handen för dem som gifter sig som underåriga. Det förslag som nu framläggs om ökad självbestämmanderätt för ungdomar i 18—20-årsåldern torde i det väsentligaste lösa dessa problem och blir alltså ett värdefullt komplement till den föreslagna nya myndighetsåldern. Den underårige får ökade möjligheter att själv fritt välja mellan förvärvsarbete och studier, får rätt att skaffa egen bostad utan föräldrarnas medverkan och givetvis som för närvarande är fallet rättighet att ta anställning och att disponera över arbetsinkomsten. Den nuvarande rätten för gift underårig att företa rättshandlingar som erfordras för den dagliga hushållningen vidgas till att gälla alla underåriga med eget hushåll. Förmyndaren skall emellertid vara till ett visst skydd även för denna kategori underåriga och skall kunna ingripa, om vederbörande missbrukar sin handlingsfrihet. Vad som här föreslås torde alltså kunna bedömas som en lämplig kom promiss mellan dels önskemålet om att ungdomar i 18—20-årsåldern skall få större rätt att själva bestämma i egna angelägenheter och dels det berättigade kravet att ungdomarna skall kunna påräkna ett visst skydd mot oförsiktiga ekonomiska åtaganden.

Att utredarna liksom de flesta remissinstanserna och departementschefen stannat för att behålla 21 årsgränsen i detta sammanhang har givetvis sin grund i att det ur olika synpunkter kan anses som önskvärt att de unga lagbrytarna får en sådan behandling som underlättar deras återanpassning i samhället. Utdömande av alltför hårda straff kan kanske verka ödesdigert för många åtalade i dessa känsliga åldrar. Det kan för övrigt noteras att reservanterna godtar att 21-årsgränsen bibehålles när det gäller 8 § lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, vilka bestämmelser finns återgivna på s. 16 i utlåtandet. Reservanterna medger därmed att ungdomar upp till 21-årsåldern intar en särposition gentemot äldre lagöverträdare och att de unga därför inför rätta bör behandias på ett skonsammare sätt. Det ligger då nära till hands att anlägga samma synsätt när det gälier utmätande av själva straffet och val av påföljd. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag. Den minsta återbetalningstiden för återbetalningspliktiga studiemedel föresloges normalt bli minst 15 år i stället för nuvarande 10 år. Vidare föresloges att åldersgränsen för erhållande av studiemedel skulle höjas från 40 till 45 år. av skulle framgå, att det behovsprövade tillägget kunde utgå även till studerande som icke hade syskon under 16 år och som således komme att kunna få högst 75 kronor i inkomstprövat tilllägg.